Herr talman! Tuve Skånberg har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att trygga Ystadsbornas trafiksituation samtidigt som transportsektorn tillåts utvecklas. För regeringen är det mycket angeläget att när godstransporterna ökar i landet måste vägtrafiken bli säkrare i linje med nollvisionens målsättningar. Regeringen har också som mål att minska transportsektorns miljö och klimatpåverkan och att bidra till att flytta långväga godstransporter från lastbil till tåg och sjöfart. Det är även viktigt för både transportörer och näringsliv att trafiken till och från hamnen i Ystad också i framtiden kan bedrivas på ett effektivt sätt då hamnen utgör en viktig nod i transportsystemet.Inom ramen för den nationella planen för transportinfrastruktur 2014-2025 har Trafikverket tillsammans med Ystads kommun planerat att under 2016 genomföra ett antal åtgärder på väg E65 genom Ystad för att förbättra för den genomgående trafiken till och från hamnen. Till grund för åtgärderna ligger den åtgärdsvalstudie som Trafikverket och kommunen tagit fram tillsammans. Detta är förbättringar som främjar både trafiksäkerheten och regeringens mål att Sverige ska uppnå EU:s lägsta arbetslöshet år 2020. Trafikverket är även överens med kommunen om att göra en fördjupad analys av trafiksituationen på E65 genom Ystad, vilken kommer att utgöra ett underlag för den kommande åtgärdsplaneringen. I den nationella planen för transportinfrastruktur 2014-2025 återfinns också kapacitetsförbättringar på Ystadbanan genom nya mötesspår. Ystadbanan används till viss del för godstrafik till Ystads hamn.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationerJag bor där nere och har tre och en halv mil till Ystad. Jag färdas på dessa vägar och kan med egna ögon se att det är besvärligt i Ystad. Det kommer fler och fler bilar från Polen in över gränsen, och det är tunga fordon. Det behövs en lösning.Den överenskommelse mellan Ystads kommun och Trafikverket som infrastrukturministern hänvisar till rör bara en liten del och små åtgärder för att på kort sikt och kanske av andra skäl förbättra säkerheten på E65 genom Ystad, framför allt för den korsande trafiken. Som jag bedömer det har dessa åtgärder ringa, kanske ingen, effekt för trafiken till och från hamnen.Ystads kommun har flera gånger uttryckt en stark önskan om att man vill ha en fördjupad åtgärdsvalstudie utförd för att på lång sikt kunna genomföra förbättringsåtgärder som verkligen påverkar flödena på E65 genom Ystad. Trafikverket har ännu inte ställt sig positivt till det, men det kan ju komma.Det är också en mycket viktig förbindelse mellan Köpenhamnsområdet och den danska ön Bornholm. Bor man på Bornholm och vill till Köpenhamn kör man denna väg. Under 2014 sattes ett nytt rekord för antalet personbilar och antalet passagerare i den bornholmska trafiken.Behovet av en mycket bättre infrastruktur till och från hamnen i Ystad är stort. Under 2015, med början i april, kommer ytterligare fartyg bytas ut mot nya med större kapacitet än de nuvarande, vilket påvisar behovet av en snabbt genomförd satsning i Ystad.Jag undrar om infrastrukturministern skulle vilja ge mig något ytterligare svar utöver det jag fick. Vad har infrastrukturministern egentligen för planer när det gäller infrastruktursatsningar i sydöstra Skåne med Ystad som huvudort, speciellt när det gäller den viktiga trafiken på Europaväg 65?

Herr talman! Jag måste erkänna att jag blev lite förvånad när jag såg att Tuve Skånberg hade ställt denna interpellation - inte för att det inte är en viktig fråga, för det är det.

Vi har suttit i en situation där det borgerligt styrda Ystad under åtta år har samarbetat med det borgerligt styrda Region Skåne och gjort prioriteringar i infrastrukturen av vilka åtgärder som är viktiga och vilka som kommer lite längre ned på listan.Detta är en av de åtgärder som har kommit längre ned på listan därför att behoven är så stora. När den borgerliga regeringen - alliansregeringen - antog de nationella infrastrukturplanerna kom Skåne kanske inte så bra ut som man hade önskat. Det tror jag att Tuve Skånberg också vet. Prioriteringen blev lite hårdare och drogs lite högre upp.

Därför tror jag att detta i första hand är en regional fråga där man från regionalt håll måste diskutera hur vi gör våra prioriteringar. Men det är naturligtvis också en nationell fråga därför att det i slutändan är regeringen som avgör hur mycket pengar som behövs till infrastrukturen.Jag tror att denna typ av frågor egentligen inte tjänar på att man gör partipolitik av dem. Vi vet att det är viktiga utvecklingssatsningar som behövs både för Skåne och för Sverige. Jag tror att man i stället måste vara öppen för att titta på hur vi kan fixa nya pengar och se till att vi får mer pengar totalt sett till infrastruktursatsningar i Sverige.
Herr talman! Den nationella plan för infrastruktur som ligger beslutades under den förra mandatperioden. I den finns inga större satsningar eller investeringsplaner för den här vägsträckan.Regeringen kommer inom kort att påbörja arbetet med att ta fram nästa nationella prioriteringsplan för infrastruktur.

Men de åtgärder som kommer att finnas med i infrastrukturpropositionen så småningom kommer i huvudsak att ha inriktning mot ett mer hållbart transportsystem. Det innebär bland annat fokus på järnvägsunderhåll och järnvägsinvesteringar och i andra hand de vägsträckor som är av störst betydelse för att främja trafiksäkerheten. Det är ett annat viktigt mål som också har stor potential att få medel.Tanken med fyrstegsprincipen är att man först vidtar mindre åtgärder - trimningsåtgärder och så vidare - och sedan följer upp och ser vilka effekter man har nått med åtgärderna. Om det skulle visa sig att de är otillräckliga och att vägen är osäker och att det finns stora behov av att rusta upp eller till och med göra större investeringar får det helt enkelt bli en prioriteringsfråga i kommande infrastrukturplaner.
Herr talman! Låt mig först kommentera Rikard Larsson och hans förvåning. Det är möjligt att det förvånar Rikard Larsson att jag tar upp detta, men jag bor i den landsändan. Jag bor i sydöstra Skåne, och jag har tre och en halv mil till Ystad. Jag passerar där ett par tre gånger i veckan, bland annat för att komma hit till riksdagen. Det hör till min vardag, och jag ser hur problematiskt det är.Det ligger inom mina grannars arbetsområde - man pendlar till västra Skåne. Skåne blev ju med nödvändighet en region - det är något att välkomna - men det är problematiskt att resurserna bara har gått till västra och södra Skåne. Det är bara att erkänna att det är där vi satsar. Där bor de flesta människorna, och där byggs infrastrukturen ut.Jag ska nämna ett exempel för infrastrukturministern. Man kan fundera över om det är rimligt att en bilresenär som kommer med färjan, kanske från Bornholm - det tar kanske en timme och tjugo minuter - ska behöva sitta i bilkö i upp till en halvtimme bara för att ta sig ut ur Ystad och börja resan mot Köpenhamn. Normalt sett tar det kanske en timme från Ystad till Köpenhamn.Under denna pendling, som många Bornholmsresenärer gör, innebär trafiksituationen i Ystad att de blir en halvtimme försenade. Det är kanske inte det värsta. Men där finns skolbarn som ska gå över vägen. Där finns kvinnor med barnvagn och män också för den delen. Där finns de som går och handlar i butiker som ligger längs vägen och ska gå över. Det är helt enkelt en trafikfarlig situation.Vi kan inte säga till Bornholm: Ni får ta era transporter av livsmedel och så vidare på tåget. Det går inga tåg till Bornholm, utan det är färjan, som går över svensk mark, som är deras länk till moderlandet Danmark. Vi är tvungna att se till att vi får en lösning, om inte annat så för Bornholmsresenärernas skull.

Herr talman! Jag kommer själv från denna landsända och har varit aktiv i regionen.Det som förvånar mig är inte att Tuve Skånberg tar upp frågan. Jag tycker att det är jättebra att den tas upp.

Varför fick Tuve Skånberg inte gehör hos sin egen regering?Jag tror att det är rätt enkelt att ta frågor hit och ställa infrastrukturministern till svars och säga: Varför har vi inte fixat den här vägen än? Jag tror inte att svaret på varför det inte har hänt så mycket är att den borgerliga regeringen eller den borgerliga regionledningen var ondsint på något sätt. Svaret ligger i att behoven är oerhört stora. Borgerliga politiker - Tuve Skånbergs partikamrater - har gemensamt kommit överens om att denna fråga skulle hamna lite längre ned på prioriteringslistan.Vi måste naturligtvis se till att vi får mer pengar totalt sett till infrastruktursatsningar. Då kan vi ha mer pengar i de nationella planerna, då kan vi göra fler satsningar och då kan vi få med mer från prioriteringslistan. Man kan inte, som Tuve Skånberg och hans partikolleger gjorde före jul, börja med att prioritera ned resurserna till infrastruktur, utan de måste prioriteras upp.
Herr talman! Jag tror att det finns många riksdagsledamöter som skulle bli uppmuntrade om jag i varje interpellationsdebatt om varje vägavsnitt i det här landet skulle ge ett positivt besked. Det är väldigt svårt att göra det.Det vi först och främst behöver göra är en bedömning baserad på de underlag som finns från Trafikverket tillsammans med de prioriteringar som olika regioner runt om i landet kommer att göra. Vi behöver göra en sammanvägd bedömning av hur mycket resurser vi kommer att ha till vårt förfogande och vilka åtgärder som kommer att vara de allra mest prioriterade. Vi kommer aldrig någonsin - inte ens i den bästa av världar - att ha så mycket pengar till infrastruktur att vi kan göra allt som vi skulle vilja och önska. Det kommer att bli en fråga om prioriteringar.Nu vidtar man trimningsåtgärder på väg 65 genom Ystad. Förhoppningen är att man ska lösa en del av de värsta problemen med dessa åtgärder. Det finns också i Trafikverkets planering tillsammans med kommunen en förberedelse för att gå vidare och titta på eventuella fortsatta satsningar om effekterna inte är tillräckliga.Jag kommer dock inte att stå i en interpellationsdebatt och utlova satsningar på en enskild vägsträcka. Vi måste lägga fram en samlad infrastrukturproposition som så småningom resulterar i en ny nationell plan där alla tänkbara behov över hela landet vägs samman till en prioritering.
STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationerHerr talman! Jag tycker ändå att detta är ett konstruktivt samtal. Man kan möjligen vara förvånad över att jag inte har lyckats. Men då kan jag avslöja för Rikard Larsson att jag första gången satte min fot här och drev denna fråga och andra infrastrukturfrågor 1991. Man kan kanske tycka att det inte är mycket jag har lyckats med. Men man ska lyfta detta om och om igen. Det kan handla om järnvägar, i mitt fall till Simrishamn, det kan handla om vägbitar och så vidare. Ingen annan gör det åt oss. I det här fallet har varken danskar eller bornholmare någon rätt att tala eller yrka i den här riksdagen. Då får en skåning göra sig till tolk för dem. Det är de som drabbas, och vi av dem om de kör över någon av våra fotgängare längs denna livligt trafikerade väg.Rikard Larsson kanske kan tagga ned sin förvåning; det är inte konstigt att en lokal politiker vill se till att den bit som man har ansvar för ska vara så trafiksäker som möjligt och så bra som möjligt. Dessutom handlar det inte bara om svenska medborgare och mina grannar, utan det handlar om en genomfartsled för danskarna.
Herr talman! Jag känner mig helt trygg med och förvissad om att Tuve Skånberg och andra kommer att se till att vi inte glömmer vare sig den här vägen eller många andra vägar och järnvägar i riket.Jag delar förhoppningen om att detta kan leda till konstruktiva samtal och så småningom också till gott utfall. Med det hoppas jag också att vi kan få en uppställning för behovet av att samlas kring investeringar för svensk del. Under ganska många år har investeringsviljan i offentliga utgifter varit ganska låg. Vi kan se nu att det får effekter på vår konkurrenskraft och på våra möjligheter att transportera både gods och människor på ett säkert och effektivt sätt.Överläggningen var härmed avslutad.